Herr talman! Jan Ericson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön för postpersonal med flera samt säkerställa att postleveranser kan ske i den utsträckning som det är avsett, även i våra förorter. Orsakerna till problemen i de utsatta områdena är komplexa, och utvecklingen har pågått under lång tid. För att komma åt kriminaliteten i dessa områden krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete. Det innefattar riktade insatser mot kriminella individer och nätverk samtidigt som man förstärker det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att laglydiga medborgare ska känna sig trygga och för att viktiga samhällsfunktioner ska kunna utföra sina arbetsuppgifter även i de utsatta områdena. Regeringen har bland annat gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner. Den så kallade Blåljusutredningen föreslår bland annat en ny straffskärpningsgrund som innebär att domstolen ska se särskilt allvarligt på fall där den tilltalade med våld eller hot har angripit någon i eller med anledning av dennes yrkesutövning. Genom den föreslagna straffskärpningsgrunden får exempelvis brevbärare, på samma sätt som andra yrkeskategorier, ett utökat skydd. Blåljusutredningens delbetänkande har remitterats. I det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet är det av stor vikt att det polisiära arbetet i de utsatta områdena stärks ytterligare. För att ge Polismyndigheten möjlighet att bland annat öka sin närvaro i utsatta områden har regeringen föreslagit och aviserat en historisk satsning på Polismyndigheten i budgetpropositionen för 2018 om sammanlagt 7,1 miljarder kronor de kommande tre åren. Regeringen har även i vårändringsbudgeten för 2018 föreslagit att Polismyndigheten ska tillföras ytterligare 200 miljoner kronor, vilka bland annat kan användas till skyddsutrustning och kroppsburna kameror.

Herr talman! I början av mars rånades en brevbärare i stadsdelen Hässleholmen i Borås. Fem maskerade unga män tog nycklarna till brevbärarens fordon och försvann. Detta är bara ett exempel i raden de senaste åren där just brevbärare angripits under utförandet av sitt arbete. Under förra året uppmärksammades flera angrepp mot brevbärare, tidningsbud och budfirmor. I ett nyhetsinslag i Ekot i december uppgav Postnord att hot och våld mot brevbärare ökat. I en annan nyhet från förra året meddelades att Postnord tillfälligt stoppat utdelningen av post i ett område i Norsborg efter ett knivrån mot en kvinnlig brevbärare. För en tid sedan träffade jag företagare som arbetar med e-handel. De uppgav att Postnord av och till har listor över adresser dit man inte levererar brev och paket till dörren. Mottagaren får i stället hämta posten på ett närliggande postcenter eller i en butik, trots att försändelsen normalt skulle levereras till bostaden. Jag begärde därför en redovisning från riksdagens utredningstjänst av hur vanligt det är att Postnord och andra företag som levererar post och paket avstår från att besöka vissa adresser på grund av hot eller oroligheter. Svaret var att såväl Postnord som Bring Citymail och Post och telestyrelsen uppger att det förekommer att leverans av brev och paket tillfälligt stoppas eller ändras på grund av arbetsmiljöproblem. I de fall det har förekommit hotfulla situationer har polis kopplats in och utdelningsrutiner tillfälligt ändrats. Ändringarna av rutiner har till exempel bestått i att leverans av post och paket endast skett på morgonen då det vanligen är lugnare. Det har också förekommit att man satt in dubbla brevbärare eller att brevbärare åtföljts av polis vid vissa tillfällen. Anmälan till Arbetsmiljöverket sker enligt Postnord endast vid vissa tillfällen, beroende på hur allvarlig incidenten har varit. En kontroll hos Arbetsmiljöverket som jag gjorde visar att antalet anmälningar har ökat de senaste åren. Totalt har de senaste fem åren över 30 allvarligare ärenden rapporterats av bara Postnord - ärenden som inneburit hot, våld eller rån mot anställda. Problemen med hot och våld i utanförskapsområden gäller såklart inte enbart brevbärare utan även exempelvis tidningsbud, budfirmor, taxi, färdtjänst, fastighetsskötare, bussförare, spårvagnsförare och många andra, för att inte tala om blåljuspersonal, som ministern berörde i förra debatten. Då har jag inte ens nämnt alla de butiksägare som tvingas stänga sina butiker till följd av hot, rån eller stölder. Ingen ska behöva känna sig hotad på jobbet. Att kunna få sin post, sina paket och sin dagstidning, ta del av kollektivtrafik eller färdtjänst och få tillgång till närbutik är en del av tryggheten och välfärden för alla människor i vårt samhälle. Detta får aldrig tillåtas sättas ur spel av hotfulla eller kriminella gäng. Regeringen måste ta detta på allvar. Justitieministern talade i interpellationssvaret om sina åtgärder för att laglydiga medborgare ska känna sig trygga och för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera även i de utsatta områdena. Men det enda konkreta ministern framhåller är en utredning om ökat straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra som angrips i tjänsten. Detta är såklart bra och är något som vi välkomnar från moderat sida, men det löser inte det grundläggande problemet. Regeringens satsningar på polisen framhålls också. Men sanningen är att den ökning av antalet poliser från 17 000 till 20 000 som Alliansen genomförde nu har vänts till en årlig minskning. Under Morgan Johanssons tid som justitieminister har 900 poliser om året lämnat yrket. Hälften av dem har gjort det av annat skäl än pension. Polismyndigheten anser samtidigt att regeringen kraftigt underfinansierar svensk polis och påpekar att det 2021 kommer att saknas 2 1⁄2 miljard. Trots att det behövs fler poliser har vi i dag det lägsta antalet sedan 2009 samtidigt som befolkningen ökar och polistätheten är den lägsta på tio år. Hur ska justitieministern lyckas vända denna utveckling? Om det inte lyckas, hur ska vardagen kunna fungera i våra utsatta förorter?
Herr talman! Svaret på den frågan är att det krävs åtminstone tre insatser. Det första är att polisen får möjlighet att kraftsamla och bekämpa den typ av kriminella gäng som vi pratar om med en resursförstärkning och bättre straffrättsliga verktyg. Det andra är att man med bland annat sociala insatser försöker förbygga brotten och strypa nyrekryteringen till de kriminella gängen. Man måste alltid ha båda delar. Problemet med Moderaterna är att ni ofta glömmer bort att man också måste förebygga brott och att ni bara ser på ena sidan av det. Man ska också nyansera bilden. Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet. Det gäller att se till att den tryggheten finns överallt var man än arbetar. Man ska också komma ihåg att vi på många håll ser en förbättring. Jag besökte räddningstjänsten i Malmö för bara några månader sedan och frågade just: Har ni några incidenter när det gäller angrepp mot brandkår och annan räddningstjänst i Malmö? Det var inga sådana incidenter förra året. De hade haft stora problem för sex, sju eller åtta år sedan men inte nu längre, bland annat till följd av ett väldigt effektivt och bra förebyggande arbete i de utsatta områdena. Jag besökte räddningstjänsten i Södertörn också för bara någon månad sedan och ställde samma fråga: Finns det några områden där ni inte åker in utan att ni har polisexport och där ni inte kan verka? Svaret på den frågan var nej. Då har de ändå ett antal utsatta områden som de jobbar med. När det gäller möjligheten att verka i de områdena för blåsljuspersonal och andra ser man positiva exempel där det har förbättrats. Det innebär inte att vi på något sätt är i mål med det, utan man måste fortsätta att arbeta. Ska man lyckas knäcka detta handlar det om att kunna ta undan en större andel av de mest brottsaktiva individerna och helt enkelt se till att de sitter i häkte och inte springer ut på gatorna. I år har antalet häktade i Sverige ökat med 260. Det sitter 260 fler häktade i år än under samma tidsperiod förra året. Det är en rätt kraftig ökning. Det är en ökning med över 10 procent. En del kan knytas till den kraftsamling som polisen har gjort mot de kriminella gängen. Men det handlar också om den lagändring som vi gjorde när det gäller de grova vapenbrotten. På Moderaternas tid, när ni styrde, sprang de individerna ute på staden och begick brott. Det gör de inte nu längre. Nu sitter de i häkte. Vi har just nu 98 procents beläggning på häktena, och vi behöver bygga ut häktesplatserna. Det är så man måste göra för att knäcka gängkriminaliteten. Det gäller att ta undan de mest brottsaktiva individerna från gatorna och se till att de i stället sitter där de ska, det vill säga i buren. Det är den ena delen. Den andra delen är att se till att strypa nyrekryteringen till de kriminella gängen. Då handlar det om mycket annat. Det handlar om arbetsmarknadspolitik, socialpolitik och fritids och kulturverksamhet för att se till att unga människor inte dras in i den typen av kriminalitet. Det handlar om att i stället föra en politik där man minskar klyftorna i stället för att öka dem så som Moderaterna tenderar att göra. För att polisen ska kunna lösa sina uppgifter krävs resurser. Vi utbildar just nu dubbelt så många poliser som Moderaterna gjorde. Ni skar ned polisutbildningen med 90 procent under er tid. Sedan lade ni er på en alldeles för låg nivå därefter. Det går ungefär 400-500 poliser per år i pension. Ni utbildade 600-700 per år. Nu har vi fördubblat den utbildningstakten. Nästa år går det ut 1 300 poliser. Vi ska upp ytterligare ett snäpp så att vi klarar kanske 2 000 poliser per år. Då klarar vi att bygga ut polisorganisationen som vi vill, det vill säga med 10 000 fler anställda till 2024.
Herr talman! Det var många raljanta svängar från justitieministern. Han påstod att de kriminella gängen sprang ute på stan under Alliansens tid. Jag vill bara påpeka att både kriminaliteten och oron för att utsättas för brott har ökat kraftigt under dagens regering. Justitieministern upprepar nu det han skrev på Twitter för en tid sedan och som jag uppmärksammade. Han påstod att Moderaterna hade skurit ned på polisutbildningen 2008 för att spara pengar för att vi hade så dålig koll på statsfinanserna. Jag bemötte detta och konstaterade att vi då hade utbildat de poliser som behövdes. Polismyndigheten själv sa: Nu gör vi en paus i nyintagningen. Jag påpekade också att Moderaterna hade extremt stora överskott i statsfinanserna 2008. Det fanns inga som helst behov av att skära ned på någon polisutbildning. Det är ren bluff från justitieministerns sida och inte anständigt i en debatt i riksdagen. Justitieministern talar om skärpta straff och fler poliser, och det är bra. Det är också bra moderat politik. Det välkomnar vi. Men vi välkomnar också insatser för att minska utanförskapet. Klyftorna har ökat under justitieministerns tid vid makten. De har inte minskat under Socialdemokraterna. Trots högkonjunktur ser vi allt större skillnad mellan inrikes och utrikes födda när det gäller till exempel arbetslöshet. Där gör regeringen nästan ingenting. Det räcker inte att bara prata. Hittills har justitieministerns löfte inte haft särskilt mycket substans. Man måste både se till att antalet poliser ökar, ge polisen de verktyg den behöver för att motverka kriminalitet och införa strängare straff. Moderaterna har ett antal konkreta förslag på hur vi ska få fler poliser, och vi vill också att en del av de nya poliserna ska placeras i våra mest utsatta områden. Vi föreslår en betald polisutbildning, höjda polislöner, polisutbildning på fler orter och fler vägar till polisyrket. Vi avsätter också resurser för 10 000 fler polisanställda fram till år 2024, varav hälften poliser och hälften civilanställda. Jag vill passa på att slå ett litet slag för min egen valkrets och Borås. Där har vi ett väldigt seriöst förslag till en ny polisutbildning. Göteborg och Västsverige är Sveriges näst största område befolkningsmässigt sett. Men det finns ingen polisutbildning i närområdet över huvud taget. Detta gör att en del personer som skulle vilja utbilda sig till polis drar sig för att göra det. Om vi hade en polisutbildning i Västsverige skulle vi ha lättare att rekrytera poliser i Västsverige. Där hoppas jag att justitieministern går vidare med ansökan som gäller just polisutbildning i Borås. I övrigt skulle jag gärna vilja ha ett svar på varför justitieministern påstod på Twitter den 13 maj att Alliansen skar ned på polisutbildningarna för att spara pengar. Det är en ren bluff. Det är på gränsen till en KU-anmälan när man påstår någonting sådant offentligt. Det skulle jag gärna vilja ha ett svar på.
Herr talman! Jag välkomnar en sådan KU-anmälan. Jag har suttit i KU. Jag vet vad de tittar på. En sådan sak som de nog skulle le lite åt är om du skulle gå till KU med den här frågan. Jan Ericson vet hur statistiken ser ut. Sanningen är den att ni toppade polisutbildningen just 2008 för att ni skulle kunna klocka in 20 000 fler poliser till valet 2010. Ni må ha haft överskott i statsbudgeten 2008, men sedan kom finanskrisen efter det och effekterna av era stora skattesänkningar under den första perioden. Ni skar sedan 2009 och 2010 ned polisutbildningen med 90 procent. Jag tror ni toppade med över 1 700 platser 2008, och sedan gick det ned till 142 år 2010. Ni minskade polisutbildningen med 90 procent. Sedan tog ni tillbaka lite grann igen och lade er på 600-700 per år. Det var en alldeles för låg takt med tanke på att 400-500 poliser per år går i pension. Visst är det så att det säkert fanns ekonomiska skäl. Men det ska egentligen ni svara på och inte jag. Mina motfrågor till Jan Ericson är: Varför skar ni ned polisutbildningen med 90 procent under den perioden? Varför lade ni er sedan på en alldeles för låg nivå? Varför utbildade ni bara hälften så många poliser som ni hade behövt under den perioden? Det är mina motfrågor. Jag tror att det helt enkelt hade att göra med att era pengar tog slut. Skattesänkningar hade gröpt ur statsfinanserna, och då gick skattesänkningar före polisutbildningen som det alltid gör när Moderaterna styr. Det finns vissa saker som Moderaterna aldrig gör i regeringsställning. Det första är att ni aldrig klarar jobben. Det blir alltid högre arbetslöshet. Det andra är att ni aldrig klarar statsfinanserna. Ni slutar alltid i stora underskott. Det tredje är att ni aldrig startar några nya polisutbildningar. Ingen moderatledd regering har någonsin startat en ny polisutbildning. När vi startade utbildningar i Umeå och i Växjö gjordes det av socialdemokratiska regeringar. När vi nu startar i Malmö till våren 2019 är det en rödgrön regering. Det är vi som gör det. Vi ska starta i Västsverige, där jag vet att Borås är en av kandidaterna. Vi kommer att få in underlaget om ett par veckor från Polismyndigheten för var en sådan utbildning ska förläggas - och då är det också vi som gör det. Sedan ansluter ni er ofta efteråt och säger: Det här är väl bra. Men ni är alltid tvåa på bollen i de här frågorna. Polisutbildning ska vi ha på fler orter, och vi ska också utöka antalet platser och antalet människor som går polisutbildningen. Vi måste som sagt upp från dagens ungefär 1 300 till ungefär 2 000 per år för att vi ska kunna klara det mål vi har om 10 000 fler anställda till 2024. Jan Ericson säger att vi inte gör någonting för att förebygga brott eller för att minska klyftorna. Under de här åren har sysselsättningen totalt sett ökat. Antalet jobb i Sverige har ökat med 300 000. Under de här åren har arbetslösheten fortsatt att minska. Vi har nu den lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år i Sverige. Vi uppnår 90-dagarsgarantin, det vill säga att ingen ung människa behöver gå arbetslös, utan utbildning eller utan praktik i mer än maximalt tre månader. Detta har vi alltså uppnått. Det är ingenting som ni arbetar med när ni sitter i regeringsställning. Jag skulle vilja påstå att frågan om 90-dagarsgarantin förmodligen är den viktigaste brottsförebyggande åtgärd som vi har vidtagit under de här åren. Detta ger nämligen en ökad möjlighet till framtidstro och framtidshopp för de människor som annars kanske hamnar i bekymmer.
Herr talman! Jag återkommer till påståendet om att vi skar ned på polisutbildningarna. Återigen: Det var alltså inte regeringen som beslutade att minska antalet platser på polisutbildningarna. Det var Polismyndigheten själv som sa: Nu har vi utbildat de 20 000 som vi har fått i uppdrag att förstärka med. Alliansen hade alltså löst problemet genom att öka antalet poliser från 17 000 till 20 000. Då bestämde man sig för att inte göra några nya intagningar utan i stället hålla det på en nivå där man kan behålla de 20 000. Jag vill bara uppmärksamma Morgan Johansson på att statsfinanserna år 2008 gick med 148 miljarder i överskott. Det fanns inget behov av att skära ned på några polisutbildningar. Nu kommer det vanliga skrytet om arbetslösheten. Jag vill påpeka att i högkonjunktur - en av de starkaste högkonjunkturerna på väldigt länge - har vi alltså en arbetslöshet på runt 7 procent i dag. År 2008, när vi hade den förra kraftiga högkonjunkturen före finanskrisen, var arbetslösheten 4 1⁄2 procent. Då hade vi goda förutsättningar att hantera en kris. Om vi skulle få en kris i dag och gå in i den med 7 procents arbetslöshet ligger vi riktigt illa till. Ungdomsarbetslösheten ligger på drygt 9 procent i dag. När det gäller 90-dagarsgarantin har jag haft debatter med Ylva Johansson om att den i princip innebär att i och med ett telefonsamtal till Arbetsförmedlingen är garantin uppfylld. Det är inte någon speciellt kraftfull satsning på att hjälpa de mest utsatta som står längst från arbetsmarknaden in i arbete. När det gäller polisutbildningen vill jag uppmärksamma Morgan Johansson på att när Alliansen tillträdde hade vi haft totalstopp i antagningen till polisutbildningen under en hel termin. Jag kan inte minnas om det var Morgan Johansson som var ansvarig på den tiden eller om det var någon annan. Men då var det stopp för intagningen; det kommer jag mycket väl ihåg. Det var en av de saker som vi tog tag i när Alliansen tillträdde. Jag har fortfarande inte fått svar från Morgan Johansson. Hur ska han klara rekryteringen utan att höja polislönerna och utan att se till att det lönar sig att bli polis?
Herr talman! Jodå, polislönerna höjs! Polismyndigheten och Polisförbundet har tecknat ett avtal som är arbetsmarknadens bästa. Redan nu under våren innebär det ett lönepåslag med över 5 procent. Det görs en särskild satsning på de poliser som finns i utsatta områden i yttre tjänst. Dessutom är det som sagt framtungt i och med att löneavtalet kommer redan nu. Detta jobbar vi och Polismyndigheten med. Det är dock viktigt att löneavtal sker på partsnivå och att det är myndigheter och fackliga organisationer som kommer överens om detta, precis som det ska vara. Och det har man gjort; man har kommit överens om ett sådant avtal. Det handlar också om att se till att på alla andra sätt förbättra arbetsvillkoren för polisen. Det handlar om karriärvägar, det handlar om arbetsmiljö och det handlar också om att man ska bli fler. För några veckor sedan gick över 400 poliser ut från utbildningen, och till hösten kommer 600 till att gå ut. Vi startar de nya polisutbildningarna. Just nu är faktiskt fönstret öppet för dem som vill söka sig till exempelvis polisutbildningen i Malmö. Arbetslösheten ligger just nu på ungefär 6,2 procent, och den har minskat under hela vår period. När det gäller 90-dagarsgarantin gjorde ni på er tid inga insatser alls de första tre månaderna. Vi vände på det och sa: Man måste ha en insats inom tre månader. Gå ut på en skola, Jan Ericson, och prata med eleverna där! Fråga hur de ser på framtiden när det gäller att få jobb! Många av de skolor som jag besöker, framför allt yrkesutbildningar, har redan blivit kontaktade av företag, och eleverna har goda möjligheter att få jobb. Så ser det ut. Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år. Man kan inte låta bli att le. Först hade det inte med statsfinanserna att göra att ni skar ned på utbildningen, och nu var det egentligen inte alliansregeringen som beslutade om detta utan Polismyndigheten själv. Ni skar ned med 90 procent; det var i alla fall slutresultatet. Så blev det.